Herr talman! »Vi får lära oss läsa och skriva, men vi får inte lära Oss leva», lär det ha stått i en skolflickas uppsats för en tid sedan. Dessa ord har talat till mig. När jag har läst utskottsutlåtandet har jag frågat mig: Behövs det verkligen en utredning? Är det inte uppenbart för alla att vi i dag i Sverige måste bestämma oss för en grundläggande norm igen, antingen genom att återinföra kristendomen i landet eller skaffa en annan norm eller religion. Beträffande punkten a) i motionen som citeras på utlåtandets första sida, »att söka närmare klarlägga dagssituationen och utröna orsakerna till dagens läge i ungdomsvärlden», förefaller det mig som om vakna iaktitagare redan har klart för sig anledningen. Beträffande punkten c) tror jag också att de allra flesta vet vilka vägarna är. De svårigheter som vi ställts inför och som tas upp i motionen är ett hot mot vår samhällsordning, mot trivseln i vårt samhälle och mot tusentals unga männmiskors livslycka. Det visar oss att vi måste kunna motivera varför mord, dråp eller annan skadegörelse inte får ske. Om något är svart, om något är vitt, måste vi säga varför. Vi tog bort katekesen för ungefär femtio år sedan — den hade säkert varit omöjlig att behålla. I motionerna talas det om att från 1920-talet har brottsfrekvensen bland flickorna ökat med 800 procent och bland pojkarna med 500 procent, Jag tror mig ana sambandet mellan borttagandet av bestämda normer och den ökade brottsligheten. Staten — det är vi — har nedskrotat och åsidosatt alla budorden utan möjligen det sjunde: »Du skall icke stjäla.» Vi får inte ta, inte tillägna oss — varför? Vi hänvisar inte till budordet. Vi talar om att vi måste skydda samhället, vi skall för samhällets skull vara solidariska, vi skall deklarera ordentligt, inte snatta i varuhusen, inte stjäla bilar och inte ta radioutrustningen i skolan. Men i katekesen stod det: Vad är det? Vi är skyldiga att ge det uppväxande släktet, som inte själv vet så mycket som det borde veta, en motivering. I längden går det inte utan förklaring av samhällets nya katekes, utan att samhället får ett ansikte. Man anar tydligen att staten på något sätt måste personifieras. Kejsaren måste bli gud: herr Erlander eller någon annan måste få allfaderbild. Jag kan inte glömma min barndoms och ungdoms hemska upplevelse av nationalsocialismen, när jag plötsligt upptäckte, att man hade gjort en människa, Adolf Hitler, till gud, och Hitler värderade människan endast i egenskap av samhällsnyttig varelse. Hon gjorde rätt om hon stödde och gynnade staten och idén bakom staten. När jag sade att vi i dagens läge måste bestämma oss för kristendomen eller någonting annat, har jag tänkt på Kina. Jag har här en tidning som utges i Kanada, vilken har haft en korrespondent i Kina så sent som i höstas och i vinter. Här finns en del saker som jag läst med stort intresse och som gäller ungdomen, ungdomen som marscherar, ofta i god ordning. Man har där sådana teser som t.ex. denna: Segling på havet beror på styrmannen, vår styrman är ordföranden Mao.

Vem som helst som motsätter sig dessa disciplinartiklar förstör partiets enhet.» I mina öron låter det som religiösa teser. Detta är materialism, marxism och maoism. Det unga Kina läser inte bibeln men Maos skrifter. I en liten bok som man bär på sig med korta sentenser ur ledarens skrifter står bl.a. följande: »Var beslutsam, frukta inga offer, sätt dig över varje svårighet för att vinna segern!» Det blir en målmedveten ungdom av sådant. Man har framhållit ordningen och redan vid de stora marscher som nu äger rum i Kina, och i den här tidningen finns det bilder av mycket trevliga och tilltalande ungdomar som av denna lära tydligen gjorts till mycket dugliga samhällsmedborgare och till — som man tror där borta — lyckliga människor. Det delas t.ex. ut sångblad i Kina, som även en utlänning kan få, där det t.ex. kan stå följande: »Från det röda Östern kommer soluppgången. I Kina uppenbaras Mao Tse-tung. Han arbetar för folkets välfärd. Han är folkets stora frälsare.» Detta är religion och tillbedjan, och det är någonting som ungdonen har som norm för sitt liv. Men vi i Västerlandet har tagit ifrån den unga generationen de normer varpå samhället byggts upp. Vi har trott att de unga, förutan den lära som är all sann solidaritets grundval och den bok som djupast sett ensam främjar kärlek och medmänsklighet, skulle kunna lära sig leva. Vi har lärt dem att läsa och skriva. Vi är ansvariga för att de har pengar till pop och pornografi, vi vinkar vänligt till dem med en hög levnadsstandard och en ljus framtid, men vi har menat att de själva skulle lära sig att leva. Jag måste fråga: Vad ger vi dem egentligen att läsa som kan ge livsuppbyggelse och som kan tjäna som norm och grundval för livet? Jag tycker också att den vuxna generationens föredöme inte är så bra. Våra förebilder är ofta för suddiga och kanske också rent av äckliga. Massmediernas betydelse är omvittnad, och jag har en känsla av att vi inte ger ungdomen vad vi borde ge den härvidlag. Dessutom har vi väl en press som delvis styrs av den sanna kulturens dödgrävare, en press som menar sig vara uppbyggare men som river ner. Jag menar inte att vi skall lagstifta men vi måste utreda vad vi skall göra. Vi måste bestämma oss för antingen kristendom och bibel på nytt — hon är vår moder, hon har gjort oss till kulturfolk, och man skall inte skämmas för sin mor — eller för maoismen eller någonting annat. Trots allt som skrämmer mig i det moderna Kina kan jag inte låta bli att motvilligt beundra målmedvetenheten där borta. Ansvaret är vårt och jag tror att kammarens ledamöter, hemligt eller öppet, tror på bibeln, Jag tror att de allra flesta, om de är ärliga, erkänner att bibeln vore någonting att sätta i händerna på de unga också i dag för att därmed ge dem stöd och vägledning. Sedan kan man fråga sig om man kan utreda. Det är klart att detta är en svår fråga. Låt mig emellertid göra en jämförelse. Man har talat om satt man kan utreda frågan om fri abort. Kan man göra det bör man också kunna utreda om de kristna värdena ännu är bärande. Ty, för att ta ett exempel, vad betyder t.ex. begreppet »fri abort» för den individ som skall bortopereras på fosterstadiet? Kan man utreda vad detta betyder? I så fall borde det också kunna utredas vad det är som befrämjar livet och friheten för den redan födde, om det nu är så att vi inte redan vet det i vårt land. Vi känner alla kristendomens förvandlande kraft i unga människors liv, och vi vet vad det t.ex. kan betyda för en alkoholist om han på allvar möter bibeln. Därför måste jag, även om jag är tveksam beträffande reservationens formulering, yrka bifall till den.

Herr talman! För min del tänker jag uteslutande hålla mig till önskvärdheten och möjligheten av att göra en sociologisk undersökning av religionens betydelse som samhällsfaktor, i förevarande fall speciellt av relationen mellan det kristna normsystemet och individernas samhällsuppträdande. BL.

Hurdant detta förhållande eller samband är, kan man redan utan någon undersökning kanske ana sig till eller ha en tro om. Men först med en undersökning, vetenskapligt gjord och vetenskapligt prövad med bl.a. kontrollgrupper, kan man ge ett fastare underlag för vetande.

Det finns anledning att fråga sig, vad det är som orsakar motståndet mot en undersökning av detta slag. Rimligen kan man inte i och för sig frukta tilllämpad samhällsvetenskap, om man inte är uppenbart befängd. Men vad är man rädd för, vad är det man hesiterar inför? Är man — den frågan måste ställas — rädd för att få svart på vitt på att det finns ett samband mellan kristen etik och, för att formulera det enkelt, ett gott medborgarskap, då ett sådant konstaterande kanske skulle innebära "krav på renässans för och en pånyttfödelse av det kristna normsystemet? är det detta man inte vill vara med om? Då bör man klart säga ifrån, att det förhåller sig så. Vi på den kristna sidan fruktar inte en undersökning, även om vi liksom den motsatta sidan givetvis inte i förväg kan säga, hur den kommer att utfalla. Att vi tror, att den kommer att bestyrka vad vi länge utgått från, är en helt annan sak. Jag kan inte riktigt förstå, att vi inte skulle kunna enas om en förutsättningslös prövning av frågan, huruvida sambandet mellan kristen etik och god medborgaranda är faktiskt eller bara förment — så långt det nu är möjligt, jag upprepar det, att få ett grepp om relationen. Jag vill tolka reservationen till utskottsutlåtandet som i första hand en begäran om en sociologisk undersökning, ungefär i stil med var jag här skisserat. Med den utgångspunkten ber jag att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att vi här i riksdagen någon gång också får stanna inför de frågeställningar som nu tagits upp i anslutning till utskottsutlåtandet. Jag har begärt ordet därför att jag tycker att denna fråga är så oerhört angelägen och dessutom därför att jag tillsammans med kamrater vid riksdagsstarten väckte en motion som hade som kläm »att riksdagen i skrivesle till Kungl. Maj:t hemställer om att Kungl. Maj:t anvisar medel för sociologisk forskning avsedd att klarlägga sambandet mellan inställning till etiska och religiösa normer och den tilltagande ungdomskriminaliteten». Denna motion har hänvisats till statsutskottet och behandlingen av den har skjutits till hösten, men den överensstämmer i sina tankegångar helt med yrkandet under punkt c i motionen 11: 839 som närmast ligger till grund för reservationen i utskottsutlåtandet.

Det kan, som sagts här tidigare, tyckas att dessa förhållanden är klarlagda redan nu och att de inte behöver undersökas. Men uppenbarligen är de inte det; man har olika åsikter i denna fråga. Det förefaller ju närmast som om regeringen och riksdagsmajoriteten ser kristen påverkan som något negativt, något mindre önskvärt. Man kan i varje fall få den föreställningen när man ser hur den kristna påverkan, bland annat i skolan, högst avsevärt minskat under gångna år. Se på kristendomsundervisningen som har fått en försvagad ställning, se på morgonbönen som har blivit morgonsamling och nu gemensam samling! Jag tycker att det är synd om dagens skolungdom som inte som vi får uppleva det härliga i att sjunga ur den rika svenska psalmskatten. Se på bordsbönen som har aktualiserats genom att man t.o.m. har menat att det skulle vara mindre lämpligt att ha bordsbönen kvar i barndaghemmen, se på korum som numera inte får förekomma under tjänstetid! Oberoende av vilken inställning vi har till religiösa frågor tror jag att vi alla är oroade av utvecklingen på det kulturella och folkmoraliska området, i synnerhet när det gäller ungdomssituationen. Jag tror att vi alla är särskilt oroade av att många av de tendenser, som vi dagligen läser om i tidningarna och som jag inte närmare behöver exemplifiera, blir företeelser i allt lägre åldrar. Enligt min och mångas mening är det alldeles uppenbart att en av de grundläggande orsakerna till denna utveckling är den minskade respekten för etiska och religiösa normer. Det är alldeles klart att hemmiljön har en utomordentligt stor betydelse. Det anses vara klarlagt att flertalet ungdomsbrottslingar kommer från splittrade hem. Vi har här i vårt land en mycket hög skilsmässo frekvens, och det är mot denna bakgrund en mycket allvarlig fråga. Allt talar för att uteblivet kristet inflytande inverkar också när det gäller skilsmässorna.

Den bedömning jag här gjort, att kristendomen har en positiv inverkan på ungdomens attityder till samhället, kan sägas vara subjektiv, eftersom det ju också finns andra meningar. Mot den bakgrunden anser jag det angeläget att vi får en objektiv undersökning av hurudana förhållandena verkligen är.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Såvitt vi vet är de faktorer som bestämmer en människas livsöde arv och miljö. Arvsfaktorn är konstant, medan miljöfaktorn däremot är variabel; därför är det den faktorn som vi kan laborera med, Vad man än har för mening om kristendomens sanning och värde kan man inte komma ifrån att den kristna gemenskapen, sådan den kommer till uttryck i det kristna hemmet eller den kristna föreningen och församlingen, är en miljöfaktor av ganska aktivt slag. Det som påverkar och fostrar, dirigerar och ispirerar i den miljön är de kristna värdena eller värderingarna. Utskottet har uttalat sig mycket välvilligt om den kristna miljöfaktorn, men vi vet också hur rädda myndigheter är för att laborera med den faktorn i skolan och i andra samhälleliga institutioner. Det är en rädsla och en försiktighet som ibland är nästan dråplig. En psykolog får experimentera strängt taget hur djärvt han vill, om det bara sker under vetenskapligt signum, men att förmedla den trygghet som en barnabön ger stöter på tabu. Det råder olika meningar om den kristna miljöfaktorns värde. Somliga menar att de kristna värderingarna sprider fruktan för helvete och eviga straff, medan andra representerar den mening som framkom vid en narkotikadebatt i Stockholm härförleden. Där tycker jag att man uttryckte sig mycket nyanserat och fint. Man talade om trygghetsfrågan och om kyrkan som en läkande miljö. »Det är mycket väsentligt att den religiösa synpunkten kommer fram i narkotikadebatten», sade man. »Det är ett trygghetsproblem. Den läkande miljö, som finns inom kyrkan och som exempelvis har kommit narkomaner till del på stiftsgården i Båstad, är det mycket angeläget att föra vidare.» Det enda sättet att komma ifrån det nuvarande subjektiva tyckandet är att utreda den kristna miljöfaktorns betydelse i ungdomens fostran. Det är självklart — och det menar också sociologisk expertis — att man kan göra den kristna miljöfaktorn till föremål för en vetenskaplig undersökning. Lika väl som man kan undersöka andra miljöfaktorer i vårt samhälle — olika ungdomsrörelser, folkrörelser, landsbygsmiljöer o.s.v. — kan man undersöka den kristna miljöfaktorn. Utskottet skriver att dessa frågor är eller inom en snar framtid kommer att bli klarlagda av pågående utredningar. Det bestrides uppenbart i den publikation som utkom 1963, där man undersökte möjligheterna att klarlägga religionens betydelse som samhällsfaktor.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

Herr talman! Det är egentligen en ganska fantastisk situation vi upplever här. Herr Nordstrandh vill helt plötsligt dela upp denna riksdag i dem som är kristna — d.v.s. reservanterna och dem som kommer att rösta med reservanterna — och de andra, som tydli gen är hedningar och inte röstar med reservationen. Denna inställning har märkts under hela debatten. Jag ber att starkt och allvarligt få tillbakavisa sådana uppdelningar av människor. Reservanternas tro och vår tro är ju i stor utsträckning av personlig art och kan väl knappast registreras genom att man trycker på den elektriska knappen här om en stund, Jag blev också litet fundersam när jag hörde herr Dickson i början tala om sin beundran för kommunismen och dess fasta normer. Jag — och jag tror många med mig — har inte upplevt kristendomen så att den skall vara en hammare eller en lagbok för fasta normer, i varje fall inte på det sätt som kommunisterna uppfattar sin lära när de söker genomföra den. Vad är det kommunismen framför allt går emot? Det är mötesfrihet, yttrandefrihet, samvetsfrihet och politisk frihet. Om man drar ut konsekvenserna av detta resonemang hamnar man i vad jag tycker är mycket värre än en kommunistisk diktatur, nämligen en kristen diktatur. Jag kan anknyta till vad herr Nilsson "i Agnäs sade om perioden från 1919 — då katekesundervisningen upphörde — och fram till 1967. Ungdomsbrottsligheten har ökat. Den har, kan jag tilläg 'ga, ökat över hela världen och utgör ett bekymmer som varje samhälle dras med. Det är svårt att komma till rätta med den och finna rötterna till det onda. Jag kan också hålla med om att mycket skulle vara annorlunda i denna värld om människorna nådde fram till en livsåskådning av bärande art — det kan vara den kristna, en profanhumanistisk eller någon annan livsåskådning. För mig är det mest bekymmersamt med dem som egentligen inte tar ställning till någonting. Man kan också göra andra jämförelser mellan tiden omkring 1919 och vår tid. Under denna period har den svenska demokratin växt sig stark och vunnit insteg i det svenska samhället, och jag förmoder att det är någonting som vi alla hälsar med stor tillfredsställelse. Man fick nästan en känsla av en ohelig allians mellan kommunismen och skall vi säga högern — eller vad det nu är som man försöker dra fram. I varje fall för mig är kristendomen någonting annat. Vi hävdar ju i detta land religionsfriheten, och vi bör hävda den mycket starkt. Religionsfriheten kan naturligtvis göra att det inte går att låta samfund uppträda så att säga med lagstiftningen som bakgrund i samhällsfunktioner. Men å andra sidan innebär religionsfriheten att vi har rätt att överallt förkunna, att propagera, att hålla möten. Om man tror på den kristna religionens genomslagskraft — och det gör den som har en kristen livsåskådning — anser man också att religionen har möjligheten att »erövra världen». Men den måste »erövra världen» och människan inifrån och inte utifrån. Det har sagts mycket i denna debatt som fört ut på vida fält, och jag har bara velat bemöta några av synpunk terna. Men den fråga vi egentligen be handlar gäller ju en utredning rörande ungdomsvården, där man skall söka efter former som får en positiv verkan för dem som är omhändertagna av ungdomsvården. Då frågar man sig om inte de kristna värdena kan ha en posi tiv inverkan härvidlag. Enligt min me ning har de självfallet det. Om en person, som är intagen på ungdomsvårdsskola, får en livsåskådning, så har detta naturligtvis betydelse för vederbörandes levnadsnormer. Men det är en sak — en annan sak är att utreda detta och försöka få till stånd en lagstiftning och anvisningar från socialstyrelsen som verkar i den angivna riktningen. Jag tror att det är en ganska hopplös uppgift att göra en sådan utredning. Det har också framgått, när man lyssnat till de inlägg som gjorts här i dag och när man läst de inlägg som gjordes i första kammaren, att de som tillstyrker reservationen är mycket tveksamma när de kommer fram till själva att-satsen, till själva sakfrågan. Jag förstår deras tveksamhet och jag är själv tveksam. Jag har inte kunnat biträda reservationen 1 av den anledningen att jag tycker att den utgör en alldeles för svag grund när det gäller en utredning av detta slag. Det går väl an att säga tulipanaros — men gör'na! Om man hade inriktat sig på den andliga vården vid våra ungdomsvårdsskolor hade jag haft lättare att vara med. Men denna vård finns ju där precis som den skall finnas inom nykterhetsvården och inom kriminalvården. Jag anser också att vi har anledning att fortsätta på denna väg. När det gäller dem som är intagna för vård, dem som samhället har berövat friheten, har samhället också skyldighet att se till att det finns en andlig vård. Det är en fråga som vi har anledning att tänka på här i riksdagen längre fram, men den har ju inte tagits upp i detta sammanhang. mycket stora frågan om religionens betydelse som samhällsfaktor. Utredningen kyrka-stat begärde ju en sociologiskvetenskaplig och förutsättningslös utredning i detta hänseende, men det ansågs vara svårt att finna en metodik. Jag tror emellertid att denna fråga behöver undersökas. Det är möjligt — som docent Gustafsson sade i utskottet — att man nu fått fram en metodik och att det finns bättre möjligheter än år 1963 att genomföra en sådan här utredning. Men en utredning av detta slag är — som också herr Nordstrandh påpekade — en betydligt större sak. Det gäller ju inte bara ungdomsoch kriminalvård utan hela vårt samhälle och den roll religionen spelar där. Det är klart att man kan fråga sig om det är möjligt att lösa dessa problem med en parlamentarisk utredning. Det kanske är en uppgift som bör överlåtas helt åt forskare utan uppdrag av Kungl. Maj:t.

Även livsåskådningen bör i detta avseende ha sin plats.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har med flera instämmanden sagt ett och annat. Jag har resonerat mycket med honom, och det är alltid litet besvärligt. Han lämnade denna talarstol utan att ge något alternativ. Han sade några ord om att vi skall överlåta detta åt forskningen utan påstötning från Kungl. Maj:t, men det kan vi få vänta på i hundra år. Han hade i varje fall inget användbart alternativ i denna mycket allvarliga fråga. Låt vara att utsikterna att få något vetenskapligt resultat är tvivelaktiga är det dock ett försök, och utan handling kommer man ingenstans.

Har jag sagt att jag beundrar kommunismen? Jag har möjligen sagt att jag beundrar den specificerade sorten av fasta normer som sammanfaller exakt med de kristna normerna. Ingenting annat har jag sagt, och jag vore tacksam om herr Svensson ville korrigera detta, så att denna missuppfattning inte får stå kvar.

Herr talman! Jag vill till herr Svensson i Kungälv säga, att jag förvisso inte har delat upp kammarens ledamöter, eller några andra heller för den delen, i grupper av kristna och hedningar. Under alla förhållanden har det inte varit min avsikt att göra så. Om herr Svensson på det gamla vanliga viset har velat läsa in en sådan uppdelning i det jag yttrade, är det inte direkt förvånande att så sker, när man försöker göra vissa preciseringar. Jag frågade, om man möjligen på någon sida är rädd för en sociologisk undersökning om relationen mellan det kristna normsystemet och uppträdandet i samhällslivet. Jag frågade om detta, eftersom jag misstänker, att man möjligen är rädd. En undersökning, som ger ett positivt resultat, måste föra till att man frågar sig, om inte resultatet. kan användas i det direkta samhällsarbetet. I detta sammanhang sade jag, att den kristna sidan, till vilken — om jag får göra en sådan precisering — jag räknar också herr Svensson i Kungälv, inte fruktar en sociologisk undersökning, även om den skulle föra till ett delvis kanske annat resultat än man räknat med. Nu är det uppenbart, att herr Svensson inte hyser någon fruktan för en sådan undersökning, vilket jag är glad över att kunna konstatera. I stället kan man säga, att han motiverar sin avvisande hållning till en dylik undersökning med att framhålla, att det är svårt att göra en sådan och att metodiken, sådan den beskrives i det första betänkandet från utredningen kyrka—stat, inte är helt tillförlitlig. Jag har redan i mitt första anförande antytt, att det kan förhålla sig så, men metodiken har utvecklats högst betydligt under de fyra år som gått sedan betänkandet kom. Dessutom rör det sig här inte om en undersökning av hela det stora området om religionen som samhällsfaktor utan om en mindre del. Det är lättare att angripa ett preciserat avsnitt än hela det stora fältet.
Herr talman! När herr Svensson i Kungälv påstod att herr Nordstrandh skulle ha delat upp oss i kristna och hedningar, tror också jag att han missuppfattade herr Nordstrandh. Jag upplevde inte herr Nordstrandhs anförande på så sätt. För min del sade jag att jag var av den övertygelsen att alla här i kammaren på något sätt tror på Bibeln och dess värde som norm. Jag är övertygad om att innerst inne är de flesta av oss bestämda av Bibeln. Jag har heller inte den uppfattningen att Bibeln skall användas som en hammare. Det är inte i första hand hammaren vi behöver, ty om Bibelns lära om den kristna kärleken kommer fram, kommer också etiken fram. Då kan inte heller normerna få en nedslående verkan och leda till tvång, utan de leder i stället till uppbyggelse. Herr Svensson i Kungälv antydde att vi skulle beundra kommunismen. För att ingen skall missförstå mig vill jag betona att jag inte beundrar kommunismen som lära, ty jag vet att kommunisterna har avlivat så många av mina kristna bröder i världen enbart under de senaste 25 åren, att man måste rysa inför detta. Vad jag sade var att man om än motvilligt måste beundra den målmedvetenhet som de lägger i dagen när det gäller att få fram sin lära och vad de tror på för att få ungdomen att förstå samhällets betydelse. Herr Svensson talade också om katekesen och dess avskaffande. Samtidigt, sade han, hade brottsligheten ökat i hela världen. Jag tror att vi får ändra uttrycket hela världen till ordet Västerlandet. I den kulturkrets, som liksom vi har kristendomen som grund, har väl skett ett avståndstagande från kristendomen även på andra håll. Därför har vi i viss mån följts åt, även om jag tror att Sverige härvidlag leder utvecklingen. När herr Svensson sedan jämför demokratins framväxt under samma tid, måste jag ge honom rätt. Men det som är värdefullt i demokratin har trots allt sina rötter i det gamla samhället där kristendomen och katekesen fanns. Det jag värderar hos socialdemokratin är det som är av klart kristet ursprung och av kristen färg. Innerst inne är jag alltså överens med herr Svensson i Kungälv. Den oheliga allians som han har trott sig se mellan högern och kommunismen finns nog inte. Herr Svensson i Kungälv talade också om att kristendomen skall ha frihet att inifrån förändra och genomsyra samhället. Men då måste vi se till att kristen kunskap finns. Slutligen nämnde herr Svensson i Kungälv att vi måste sätta in åtgärder där något kommit på sned. För min del menar jag att det är bättre om vi kan förebygga. Jag tror också att en utredning är möjlig redan nu.
Herr talman! Jag blev litet förvånad när herr Svensson i Kungälv riktade vissa beskyllningar mot oss — han nämnde herr Nordstrandhs namn men talade även om andra som yttrat sig i debatten. Vi gör inga gränsdragningar mellan kristna och hedningar. Jag kan säga om mig själv — för att använda herr Dicksons bild — att jag är bara en spelare på plan, jag är ingen domare. Den kristna undervisningen är tvåfaldig: dels erbjuder den människan något att tro på men tvingar aldrig någon att tro, dels erbjuder den människan regler för den mänskliga samlevnaden. I varje land måste vi ha en samlad livsåskådning med regler som i stort sett gäller oss alla. Vi framhåller att sådana regler ger positivt resultat. En undersökning om vad kristen undervisning och kristen miljö betyder är väl, herr Svensson i Kungälv, inget dåligt underlag att stå på? En sådan undersökning kan vi begära. Den är inget övergrepp mot andra, vilket också framhölls av docent Berndt Gustafsson.

Herr talman! Det är inte lätt att bemöta så många på en gång, men jag skall göra ett försök. Herr Nordstrandh talade om den sociologiska undersökning som kyrka— stat hade tagit upp i sitt betänkande. I mitt inlägg framhöll jag att det är möjligt att vi har anledning att diskutera den frågan framöver, men vad vi i dag har att ta ställning till är ingalunda en sådan sociologisk undersökning. Jag sade också att det är möjligt att en sådan undersökning skall göras av en sociologisk forskare som ett led i den fria forskningen helt utanför Kungl. Maj:ts kansli och riksdagens murar. Det är alltså möjligt att vi framöver får ta ställning till den frågan, men man kan inte hänga upp en sådan undersökning på ett bifall till reservationen. I diskussionen har den eventuella alliansen mellan kommunismen och högern i denna fråga spelat en viss roll. Hos kommunismen är det väl ingen större skillnad mellan att tvinga på det ena hållet och att tvinga på det andra hållet — det ingår i det mönster som kommunismen har. Man tvingar också på människorna en livsstil. Det är detta som vi bestämt måste tillbakavisa. Samhället har inte den rättigheten i ett pluralistiskt samhälle där religionsfriheten skall sitta i högsätet. Herr Dickson sade att det var besvärligt att diskutera med mig. Det är möjligt, men detta är faktiskt en ganska besvärlig fråga. När man kommer bort från schablonerna och fram till vad saken i realiteten gäller blir man onekligen en aning betänksam. Till slut bara en liten anmärkning: När Kristus en gång befann sig på jorden gick han emot de fasta normer som det judiska samhället då hade.

Herr talman! Fast jag inte satt vid utskottets bord när detta ärende handlades vill jag säga några ord i denna debatt. Jag vill först erinra om att vi i onsdags behandlade en motion angående ungdomsvården, väckt av mittenpartierna, där vi i fem konkreta punkter föreslog åtgärder för att skapa bättre förhållanden, bättre miljö, bättre vårdformer osv. När vi i dag egentligen fortsätter samma debatt är det med utgångspunkt i en annan motion; vi har nu kommit in mera på miljöfrågornas betydelse och på moraliska bedömningar. Motionärerna anför att kyrkan och hemmet inte längre ger samma impulser till etiskt ansvar och personligt liv som tidigare och drar därav slutsatsen att samhällets ansvar har ökats. Beskriv ningen av hemmets och kyrkans minskade inflytande på unga människor tror jag är riktig, men vad innebär det egentligen att samhället nu spelar en större roll i detta avseende? är det meningen att samhället skall tillhandahålla moraliska värderingar och söka vinna ungdomen för en viss livshållning? Skall vi här i riksdagen tala om vad ungdomen skall tycka och tänka och känna? Det är på den punkten som det verkligen bränns för närvarande i vår kulturdebatt, som föres på alla fronter, bl.a. i stor utsträckning i pressen. Det finns inte längre en enhetlig livssyn hos vårt folk. Hur skall då samhället kunna ta ansvar för livsstil och moraliska värderingar? Hur skall vi kunna nå enhetlighet i detta avseende när livssynen skiftar så markant som fallet är? Vi skattar friheten mycket högt och vill i vår demokratiska ordning slå vakt om varje människas rätt att fritt gestalta sitt liv. Vad hjälper det med aldrig så högt syftande åtgärder, om det inte finns grupper av människor som i sina egna liv konkretiserar och exemplifierar åtgärdernas syfte och är villiga att i personlig gemenskap vara till tjänst? Det är på den punkten jag liksom herr Svensson i Kungälv är mycket tveksam. Valet av livsavgörande beteendemönster göres aldrig efter intellektuella överväganden eller teoretiska slutledningar utan efter emotionella gemenskapsupplevelser. Statliga och andra åtgärder måste bygga på en underliggande opinion; eljest finns det ingenting som bär upp de beslut som fattas och de åtgärder som vidtages. Trots undervisning och saklig kunskap kommer bruket av stimulantia att skruvas ned i allt lägre åldrar. Det är en obönhörlig lag att ju flera 20-åringar som använder alkohol, desto flera 19-åringar gör det, och ju flera 19-åringar, desto flera 18-åringar, 17-åringar, 16-åringar och 15-åringar osv. De kommer att följa gemenskapen trots hjärnans kunskap. även om lärare och andra har inpräntat nikotinets skadlighet aldrig så starkt och de har; den teoretiska kunskapen, hjälper det inie när gemenskapen lockar. Vad man måste svara med är alltså saklig upplysning men också med erbjudande av en ny gemenskap och nya emotionella bindningar. Härvidlag kommer den lagstiftande församlingens begränsning in. Jag tror inte man kan få fram dessa nya miljöer genom lagstiftning. Vi har alla vårt personliga ansvar och vårt personliga föredöme. Jag tänker då inte närmast på att vi skall vara föredömen i egenskap av riksdagsmän utan vi skall vara ett föredöme som människa bland människor. Någon har sagt att vi har den ungdom som den äldre generationen förtjänar. Det ligger mycket i ett sådant uttalande, det kan vi inte komma ifrån. Jag har känt samma tveksamhet som herr Svensson i Kungälv inför reservationen, men jag vill till sist endast deklarera att även om mitt anförande skulle tyda på att jag ville yrka avslag på reservationen, kommer jag inte att göra det. När jag lyssnade till docent Berndt Gustafssons föredragning i utskottet och fann att han ansåg det vara möjligt att utföra en sådan här utredning, tänkte jag för mig själv att det kanske ändå kan bli av ett visst värde om utredningen kommer till stånd. Vi kunde, om inte annat, få en mera avspänd debatt i dessa frågor som ofta är så brännande. Enbart detta skulle vara av värde, att vi finge möjlighet att bedöma frågorna med utgångspunkt från en mera saklig grund. Därför, herr talman, vill jag helt kort deklarera att jag kommer att rösta för reservationen.

Herr talman! = Utskottsmajoriteten framhåller i sitt yttrande att betydande insatser har gjorts och göres för att ur skilda aspekter studera ungdomsfrågorna, klarlägga orsakerna till missan passning och få underlag för systematiska åtgärder både i förebyggande och rehabiliterande syfte. Utskottet hänvisar i sitt yttrande till de undersökningar, som utförts av 1962 års ungdomsutredning och 1961 års utredning om effektivare åtgärder för vård utom skolan av ungdomsvårdsskoleelever, samt till de klientelundersökningar som för närvarande pågår. När jag lyssnade till de föregående talarna fick jag närmast det intrycket, att flera av dem ansåg att en stor del av den svenska ungdomen var kriminaliserad och på glid.

Det är möjligt att så är fallet, men det torde dock icke blott vara den kristna livsåskådningen utan även andra livsåskådningar som har ett positivt samband med ansvarskänsla och pliktmedvetenhet. Jag tror emellertid, att det är en omöjlig utredningsuppgift att mäta detta samband. I den mån det kan vara möjligt att få fram några relevanta resultat, torde detta lämpligen böra ske genom forskning vid våra universitet och högskolor och inte vara en uppgift för en offentlig utredning. Hur skall man t.ex. i en utredning kunna mäta livsåskådningarnas inverkan på vissa åldersgrupper, i detta fall ungdomsgruppen? Om man lyckas konstruera ett mätningsinstrument, vilket jag alltså finner vara tveksamt, om man skulle få fram säkerställda resultat, hur skall man föra ut dessa resultat i praktiken, om man som reservanterna endast vill studera de kristna värdenas effekt? Skall vi då avskaffa religionsfriheten i detta land och tvinga på da gens ungdom en kristen livsåskådning? Herr talman! Man måste ställa frågan, då man i debatten tidigare har sagt, att vi måste återinföra kristendomen i vårt land. Majoriteten av utskottets ledamöter har delat socialstyrelsens uppfattning, att resultaten av aktuella utredningar och undersökningar bör avvaktas, innan ytterligare utredningar igångsätts. Vid den kommande översynen av barnavårdslagstiftningen torde dessa frågor till viss del bli föremål för överväganden, och jag får därför, herr talman, yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Trots att jag till kammarens glädje avser att endast hålla ett kort anförande, vill jag tillåta mig att citera ett ord av den nyligen avgångne indiske presidenten Radakrishnan.

Det är en svår fråga också, inte minst när den kopplas ihop med samhällsärendena. Det gäller ju individens förhållningssätt, och det finns ingenting så personligt på jorden som den enskildes gudsförhållande och den enskildes förhållningssätt i etiska sammanhang. Vi lever, som här tidigare har påpekats, i ett pluralistiskt samhälle med största möjliga religionsfrihet. Å andra sidan kan, herr talman, samhället inte utan åtgärder tillåta de destruktiva krafternas spel. Demokrati betyder ju frihet och ansvar, icke enbart frihet. Vi är medvetna om att laglöshet betyder upplösning av det demokratiska samhällets grundvalar, och därför är det en samhällsangelägenhet, när man talar om normbildning eller laglöshet. Det finns gränsmärken, som vi inte kan riva upp, som inte kan ges till spillo. Därvidlag är det en samhällelig plikt att medverka till en kartläggning av ett läge, som förefaller flertalet av oss oroande, och möjligen söka sig fram till några åtgärder. Under årens lopp har många ansatser gjorts att angripa detta problem också med lagstiftningens hjälp. Frågans svårighetsgrad framgår väl av de ofta diffusa formuleringarna i motioner, utskottsutlåtanden och reservationer. Det är förresten ett gott bevis för allvaret i framstötarna att man går varsamt och ödmjukt fram. Vi dekreterar inte utan ber om hjälp för att utreda orsakssammanhangen för att därefter vidta de åtgärder som är realistiska och genomförbara på det samhälleliga planet. En av de mest utförliga motionerna i detta ärende inlämnades under den allmänna motionstiden av herrar Gustafsson i Borås, Olle Westberg, Keijer och mig, nämligen motionen II: 835, och jag skulle rent av kunna våga mig på att rekommendera den till förnyad genomläsning. På inte mindre än elva trycksidor ger den en exempelsamling på de företeelser som i dag oroar oss.

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar har nog av utskottsmajoriteten uppfattats som en begäran om en statlig utredning för att utröna om det finns ett påtagligt samband mellan den moral en människa för med sig ut i livet och den fostran hon fått — särskilt då en fostran enligt s.k. kristna normer. Man kan naturligtvis föra ett sådant resonemang. Om man vill utreda frågan och inte utgå ifrån att det förhåller sig på ett visst sätt redan i förväg är det väl en uppgift för vetenskapen, som här skulle belysa ting av intresse för alla.

Det verkar som om den här motionen skulle vara årets lufthål för deklarationer, som ger alibi för att ens eget parti har en rätt kristen uppfattning och är intresserat av moral. Förr hade vi ganska många sådana tillställningar, men det är visst inte så populärt längre. Därför är jag litet ironisk mot dem som brukar predika som värst. De tycks ha tystats litet grand av pressens negativism,. Sådant förstår jag inte. Tror man så tror man och vill man slåss så slåss man oavsett vad tidningar tycker. Jag uppskattar mycket herr Rimås” anförande i vilket han framhöll, att det, såvitt han förstod, var fråga om en vetenskaplig uppgift vars lösande skulle kunna ge oss klarhet. Men han ställde sig samtidigt tveksam till, hur man skall använda det resultat, som kommer fram i en sådan uppsats. Det är inte så särskilt klart. Han menade att man inte kan slå in tro i människor. Man kan kanske vinna människor för sin tro, om man själv är ett levande bevis på att den tron ger en god moral och en bra människa. Att herr Rimås sedan kom fram till att det vore värdefullt att få en sådan utredning kan jag också förstå. Motiveringen för hans ställningstagande var emellertid sådan, att den skulle kunna användas som motivering även för utskottets ställningstagande. Jag tycker nog att det verkar som om flera av talarna i debatten använt dessa motioner för att få ett tillfälle att lufta aggressivitet och intolerans och ge uttryck för lusten att markera skillnaden mellan personer med olika inställning till religionen. Vi är inte förvånade över att vissa av dem, som brukar uppträda i sådana här sammanhang och som brukar vara som pösigast, har varit aktiva också i denna debatt. Till dessa räknar jag både herr Hedin och herr Werner, som utgår från som en självklar sak, att de som bekänner sig till en religion och gör det högröstat — dit hör ju båda två — är bättre människor. Bekänner man sig inte till en kristen tro, så visar man nonchalans även för moraliska värden. Den inställningen har inte kommit fram på samma sätt i övriga talares anföranden. Herr Dickson var också, tyckte jag, ovanligt säker på att de som följde reservationen var ett bättre slags människor. Jag är litet förvånad över det. Det kom också fram — jag tänker då på herr Nordstrandhs anförande — på ett ganska ofördragsamt sätt att samhället, något som också sägs i motionen, inte vill ha en bättre moral och att regeringen ser kristen påverkan som något ont. Den minskade respekten för de religiösa normerna skulle — det var väl närmast herr Hedin som sade det — vara det ondas orsak, medan ett problemfritt uppträdande i samhället följer av en kristen tro. Allt detta är ju påståenden som man inte kan göra om man vill vara objektiv. Man kan säga: Jag tror så, jag är övertygad om det, och jag vill göra allt för att andra skall tro på samma sätt. Det har man respekt för. Det har man däremot inte för detta självklara utgående från att så är det, och det vet jag, ty jag är själv så utmärkt. Jag är inte så litet förvånad över reservationen.

Han klargjorde ganska ordentligt, att det är svårt att formulera frågor som kan upplysa om annat än yttre kyrkliga vanor och talesätt. Att riktigt pejla om en kristen uppfattning verkligen satt sina spår i människornas handlande och tänkande är inte lätt. Det blir därför, menade herr Gustafsson, även om vi har bättre undersökningsmetoder nu, svårt att i en undersökning få riktiga resultat. På särskild fråga i utskottet om det gjorts någon undersökning svarade docent Gustafsson, att det finns en amerikansk undersökning som visat vad vi säger i utlåtandet, nämligen att »ett genomtänkt ställningstagande i livsåskådningsfrågor — med kristen eller annan betoning — synes ha ett positivt samband med ansvarsoch pliktmedvetande». Men det räckte inte för reservanterna att hålla sig till vad som är bevisat. De tummade hellre på sanningen och formulerade sin version sålunda, att utskottet finner »anledning framhålla att ett genomtänkt ställningstagande i livsåskådningsfrågor, byggt på de normer som innefattas i den kristna etiken, torde ha ett positivt samband med ansvarsoch pliktmedvetande». Detta sade aldrig docent Gustafsson. Vi frågade honom direkt, och han svarade, att ett sådant bestämt samband mellan kristen etik och god moral inte var påvisbart. Men självfallet är det, som framförs i reservationen en del av sanningen; även en kristen livsåskådning, uppfattad på ett allvarligt sätt, resulterar i bättre möjligheter att klara sig problemfritt i samhället. Det är snudd på sanningsförfalskning, när man i reservationen påstår något, som vi trots direkt fråga inte fick belägg för. Utskottsmajoriteten håller sig till den uppgift vi erhållit. Vi är övertygade om att också den kristet övertygade människan är medräknad bland dem, som har ett skydd mot ett av samhället kritiserat leverne. Det är en dålig grund för ett krav på utredningar om sanningen att göra ett medvetet felaktigt påstående, som reservanterna gör. Denna fråga har fått alldeles för stora proportioner, och avsikten med det är nog också att snedvrida proportionerna. Vi höll på att komma överens i utskottet. Det meddelades till och med att bara utlåtandet innehöll en formulering om att det är den kristna livsåskådningen som ger en bättre moral, så kunde man kanske bli enig. Vi ansåg att vi inte kunde skriva annat än vi hade fått veta, detta innebär ett förord för en kristen livsåskådning liksom det är ett förord för andra livsåskådningar, som människor tar på allvar. ' Jag skulle inte som herr Dickson våga säga att de flesta människor inte har några normer eller någon livsåskådning. Jag tror att de flesta gör så gott de kan; de har föredömen, de har begrepp om vad som är riktigt och vad som är oriktigt. Av olika skäl lyckas de inte leva upp till sin föreställning om vad som är riktigt. Somliga kan uttrycka sin livsåskådning och mår bra av att få göra det titt och tätt, andra kan det inte. Det är inte så mycket en skillnad mellan moralisk halt som en skillnad mellan förmåga att uttrycka sig om moral och normer. Vi skall inte överdriva. Vi har ett samhälle som i stort sett är laglydigt. Att vi har litet högröstade förespråkare : för ett dåligt sätt att leva — det har vi just nu — reagerar vi mot.

Vi anser att detta helt strider mot vår inställning till demokratin och mot förtroendet till den enskilda människan. Huruvida vi skall ha en sociologisk undersökning eller ej markerar ingen skiljelinje mellan dem som vill ha en god samhällsmoral och dem som inte vill ha det.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

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv sade att Kristus gick emot de fasta normer som präglade det samhälle som då fanns. Då vill jag påpeka att Jesus sa de, att han inte har kommit för att upphäva utan för att fullborda. Han gav normerna tolkning och lyfte dem fram i ljuset och visade deras sanna innehåll; han protesterade inte mot dem. Sedan påstod herr Hugosson att vi skulle ha antytt att en mycket stor del av ungdomen är kriminaliserad. Det har jag inte hört någon säga här. Och läser man motionen — som jag inte har någon del i — så står där raka motsatsen. Men man visar på tendensen till ökning och känner oro för den. Ävenså sade herr Hugosson att det inte bara är den kristna livsåskådningen som är av värde; det finns andra. Ja, det må vara hänt, men får vi höra då vilken annan livsåskådning vi skall ha! En livsåskådning måste vi ha, men vilken eller vilka? Det är forskningens uppgift att klarlägga dessa frågor, exempelvis i skolorna, det är inte en utredningsuppgift, sade herr Hugosson. Men forskaren docent Berndt Gustafsson svarade i alla fall ärligt och öppet ja på frågan om det var möjligt att utreda dessa ting. Det är mitt minne av hans besök i utskottet. När sedan herr Hugosson frågade om vi kan föra ut resultatet av utredningen i samhället utan att avskaffa religionsfriheten, vill jag svara att jag menar att detta är möjligt. Herr Hugosson ironiserade litet över det uttryck jag använde: att återinföra kristendomen. Men jag sade också att vi måste ha kristendom eller något annat; vi måste bara bestämma oss. Och jag hävdar att kristen fostran och kunskap har varit mig och min generation till hjälp utan men för frihet och lycka och utan skada för demokratin. Därför tillåter jag mig hysa den uppfattningen att vi bör pröva kristendomen på allvar en gång till och att vi skall försöka hitta vägarna på vilket sätt detta skall göras. I annat fall fruktar jag att det totalitära system som t.ex. maoismen innebär i stället kommer att bana sig väg till oss och ersätta det som vi nu kallar ett pluralistiskt samhälle. Så några ord till fru Eriksson i Stockholm. Jag blev ledsen över att höra den ironi som hon använde, när hon talade om »årets lufthål», som visar att våra partier är kristna, och när hon sade att vissa gaphalsar tystats genom pressens motstånd. Jag tycker inte det är värdigt att använda sådana argument i en riksdagsdebatt. Fru Eriksson gjorde också en del insinuationer om avsikten med motionen och reservationen, Även det berörde mig mycket illa. Jag tycker inte man skall kasta ett löjets skimmer över oliktänkande på det sättet. Slutligen vill jag upprepa att det är min uppfattning att docent Gustafsson sade att det är möjligt att utreda denna fråga.

Herr talman! Liksom herr Nilsson i Agnäs beklagar jag de uttryckssätt som fru Eriksson i Stockholm använde, när hon talade om att vi luftade vår aggressivitet, att våra uttalanden präglades av intolerans och åtföljdes av ett pösigt uppträdande o.s.v. Jag är verkligen ledsen om fru Eriksson fick det intrycket av våra inlägg. För min del framhöll jag att jag och många med mig tror att en av de väsentliga grundorsakerna till den utveck "ling som nu pågår i samhället och som vi väl alla är djupt oroade av just är den minskade respekten för etiska och religiösa värden. Samtidigt framhöll jag emellertid att många inte tror att det är grundorsaken, utan att den ligger på annat håll. Och därför menar jag att det är angeläget att vi får en objektiv undersökning av dessa frågor. Man kan fråga sig vad staten kan göra om en sådan undersökning ger ett visst resultat. Fru Eriksson i Stockholm sade att man inte kan slå in tro, och andra har framhållit att man inte kan lagstifta i trosfrågor. Självfallet inte. Men om — vilket jag anser vara alldeles självklart — en undersökning visar att det finns ett klart positivt samband i detta fall, så är det givet att staten kan och bör vidta åtgärder för att en god kristen fostran förmedlas till vår ungdom och inte som nu närmast inta en negativ attityd. Jag påvisade i mitt tidigare anförande att det har skett en avkristningsprocess i samhället, vilken mot den angivna bakgrunden är ytterligt beklaglig.
Herr talman! Fru Eriksson recenserade de olika anförandena här med sina djärva ord om pösighet, ofördragsamhet, intolerans, snudd på förfalskning o.s. v. Man frågar sig: Vem är fru Eriksson själv, som vet så mycket om oss andra? Besserwisser måhända — ingen pösig besserwisser, tycker jag, utan bara besserwisser. Nog har allt detta som framförts dålig överensstämmelse med sanningen. Jag försökte lägga fram de båda uppfattningarna. En del menar att det kristna sammanhanget skapat fruktan för straff o. s. v., medan andra menar att de ger en läkande miljö. Därför måste vi få slut på detta subjektiva tyckande med en utredning. Det är vad jag ville framhålla i mitt anförande. Fru Eriksson överdriver verkligen när hon försöker läsa in så mycket i reservationen och säger att reservanterna vill tvinga på våra institutioner kristna normer på gammaldags sätt. Vi vill en utredning, fru Eriksson. Skulle den utredningen ge vid handen att det vore lämpligt att ge bättre chans åt dessa läkande miljöer, som vi t.ex. har på Båstads stiftsgård, så vore det väl värdefullt. Vi vill att vi med alla medel skall hjälpas åt med denna väsentliga problematik.

Herr talman! Även jag borde ställa upp i den långa raden av dem som protesterar mot fru Erikssons besynnerliga sammelsurium av vad vi har sagt. Men jag finner det meningslöst att polemisera vidare. Jag vill bara för dem, som var i kammaren först när fru Eriksson pläderade och alltså inte hörde vad jag ville säga, upprepa kärnpunkten i min motivering för bifall till reservationen. Jag sade, att det synes mig uppenbart, att det är både riktigt och möjligt att göra någon form av undersökning rörande förhållandet mellan unga människor, fostrade till ett kristet normsystem, och deras uppträdande i samhället. Hur detta förhållande eller samband är, kan man redan utan en undersökning ana sig till eller ha en tro om. Men först en undersökning, vetenskapligt gjord och vetenskapligt prövad med bl.a. kontrollgrupper, kan ge ett fast underlag för vetande. De sociologiska undersökningsmetoderna kan numera anses vara ganska väl utarbetade och hyggligt tillförlitliga, även om de naturligtvis aldrig — det ligger i sakens natur — kan bli helt exakta och invändningsfria. Så långt vad jag har sagt tidigare. är det, fru Eriksson, att pösa? Vad ligger det för partiskhet, vad ligger det för ställningstagande i det? Jag vill ha en vetenskaplig undersökning — observera, fru Eriksson, en vetenskaplig undersökning. Det blir en omfattande sådan. Fru Erikssons prat från talarstolen om en »uppsats» eller dylikt är fullständigt meningslöst.

Herr talman! Jag har inte talat om några gaphalsar här i kammaren, herr Nilsson i Agnäs — det var ett eget, fritt uttryckssätt av herr Nilsson. Jag sade i stället, att de riksdagsmän som brukar tala i kristna frågor har varit märkvärdigt tysta länge. Då undrar jag, om det möjligen är därför att man i pressen har varit så högljudd i en annan anda. Jag sade inte ett ont ord om herr Nilsson i Agnäs. Hans anförande var präglat av kristen tro och en över tygelse om att på vilket sätt man än kan få människor att omfatta denna tro blir de bättre och gör ett bättre samhälle. Det har jag full respekt för. Jag har också en tro. Om vi alla var socialister, så tror jag också att det skulle vara bättre. Jag förstår dem som tror, och jag angriper dem inte för deras tro. Jag citerade egentligen bara era uttryck och menade att ni hade gått för långt. Och när jag talar om sanningsförfalskning syftar jag på det avsnitt i reservationen, där ni ger sken av att det finns belägg för att »ett genomtänkt ställningstagande i livsåskådningsfrågor, byggt på de normer som innefattas i den kristna etiken, torde ha ett positivt samband med ansvarsoch pliktmedvetande». Jag menar att det inte är sant att vi fått belägg för detta. Om ni hade skrivit »Vi tror», »vi är övertygade om» 0. s. V. skulle jag ha förstått er.

Detta, menar jag, är inte riktigt juste, och det var vad jag sade.

Herr talman! Både i de nu aktuella motionerna och i vissa närliggande motioner, som vi har behandlat tidigare, tycker jag mig kunna spåra tendenser till en nedvärdering av den svenska ungdomen. En sådan nedvärdering har också, såvitt jag uppfattat saken, legat som underton i en del av de inlägg som gjorts här. Man skjuter ju så starkt in sig på den ökade ungdomsbrottsligheten. — Jag sade i mitt tidigare inlägg, herr Nilsson i Agnäs, att visst inger ökningen av ungdomsbrottsligheten oro. Men jag vill än en gång klart deklarera att huvudparten av den svenska ungdomen är väl anpassad i samhället. Herr Nilsson i Agnäs sade vidare att religionsfriheten vill vi på intet sätt angripa. Men om jag inte misuppfattade herr Nilsson i Agnäs, började han sitt anförande ungefär med orden: Behövs det verkligen en utredning — vi måste ju ändå återinföra kristendomen i vårt land? Det var då jag sade: Skall man påtvinga människorna kristendomen måste man väl åsidosätta religionsfriheten? Någon talade om spelare och domare och ansåg att motionärerna och reservanterna uppträdde som spelare och inte som domare. Ja, det är möjligt att så är fallet. Men man vill genom en sådan här utredning få underlag för utfärdande av domarkort. Det är detta vi inom utskottsmajoriteten vänder oss mot — vi reagerar mot att man bara vill utreda kristna värderingars betydelse. Det finns även andra värderingar som är av betydelse för normsystemet i vårt samhälle.

Herr talman! Det är väl snart tid att sluta denna debatt, och jag vill för min del nu endast göra ett kort inlägg. Jag har länge reagerat mot att man sammankopplar kristendomen och de fasta normerna på ett sätt som gör att vi måste fråga oss: Är kristendomen verkligen till för att samhället skall staka ut precis hur mäniskan skall handla? Finns det inte en norm som går över allt detta, nämligen kärleksnormen? Och när jag säger att Kristus ställde många normer på huvudet, då han kom ned till jorden, så är detta fullständigt riktigt. Man hade en religion med kolossalt fasta normer, och Kristus gjorde rent hus med många av dessa och införde det som är väsentligt i kristendomen, nämligen friheten att handla så som man anser vara rätt. Är man då kristen läser man sin bibel och "handlar därefter. Slutligen, her talman, endast några få ord till min vän herr Nilsson i Agnäs. Han säger att man skall återinföra kristendomen. Är inte detta — såsom herr Hugosson också påpekat — detsamma som att bestämma att just kristendomen skall återinföras? Vi har ett religionsfrihetens samhälle, och man får hoppas att kristendomen skall erhålla ett starkare grepp över människorna och bli den livsåskådning, som går ur livsåskådningsstriden med seger. Men det skall den göra inifrån; riksdagen kan inte sitta och bestämma därom — det måste vi vara på det klara med, I annat fall skulle religionsfriheten trädas för nära, och herr Nilsson i Agnäs och jag är nog överens om att det helt enkelt inte får ske.
Herr talman! Jag ifrågasatte, om vi skall återinföra kristendomen eller söka hitta någonting annat, som inverkar i rätt riktning på vårt samhälle och samhällsliv och gör människan lyckligare. Kan vi inte det, tror jag att vårt samhälle går under. Kristendomen skall inte återinföras med tvång och lagstiftning utan utredningen får finna ut antingen på vilket sätt detta skall ske eller om kristendomen möjligen kan ersättas med någonting annat. Att jag personligen tror att kristendomen är det enda, det är väl alla mina lyssnare på det klara med. Jag är också övertygad om att detta kan ske på ett sådant sätt att det inte skadar friheten, demokratin och människans rättighet att bestämma Över sig själv. Hon bör i tidiga år få veta vad som i innersta mening är livsfrämjande och samhällsbyggande, så att hon sedan kan bilda sig en egen uppfattning. Det visar sig också att de flesta ungdomar har möjlighet att finna sig till rätta redan i dag, och vi bör då ge även de övriga möjligheter därtill. Det är min uppfattning.
Herr talman! Jag vänder mig bara emot fru Erikssons i Stockholm påstående att vår reservation skulle vara ojust. Det är en egendomlig tolkning. Vi har framhållit, att det borde göras en utredning huruvida dessa kristna värden skulle ha en positiv inverkan, men vi har inte fastslagit detta. En undersökning skulle forska och syssla med detta, och sedan får vi se vad resultatet därav blir.
Herr talman! Till herr Nilsson i Agnäs vill jag säga att en del av målsättningen för kristendomsoch religionsundervisningen i skolorna är att hjälpa eleverna fram till ett ställningstagande i livsåskådningsfrågor. Det tycker jag är positivt och det bör vi slå vakt om i mycket stor utsträckning. Men vi skall hjälpa dem fram till ett eget ställningstagande i dessa frågor.

Herr talman! För att för herr Johansson i Skärstad klargöra det riktiga förhållandet måste jag tydligen än en gång läsa in i protokollet vad som står i det som blev utskottsmajoritetens utlåtande.

Vi tog alltså med alla former av livsåskådning. Medan reservanterna i stället litet finurligt begränsar sig till livsåskådning byggd »på de normer som innefattas i den kristna etiken». Detta är att ge sken av att det finns en objektiv grund, för ett sådant påstående.
Herr talman! Vi har i reservationen skrivit »torde ha», och jag tycker att detta är en mjuk skrivning. Vad som begärdes i motionen var en undersökning om de kristna värdena och inte om andra livsåskådningar, och det är därför som vi har koncentrerat oss till just detta.

Herr talman! De föreliggande motionerna rör ett spörsmål, som kanske mer än de flesta andra intresserar alla ansvarskännande medborgare i vårt land. Dagens debatt har väl också i viss mån givit belägg härför. Jag vill gärna med anledning av vissa anföranden framhålla att majoriteten av vår ungdom är ambitiös och sund. I motionerna har angivits procenttalet 1—1,5 av en årskull pojkar i åldern 15—21 år som skulle förete brottsliga tendenser. Jag har ingen anledning att misstro dessa siffror. De är inte höga men ändå för höga, eftersom det onda har stor benägenhet att smitta av sig. En ökning av brottsligheten och de neddragande tendenserna är klart skönjbar. Vilka är nu orsakerna till detta? Ja, att de är många kan vi väl alla vara överens om. Spörsmålet har varit uppe i riksdagssammanhang åtskilliga gånger också vid denna session. Många utredningar har företagits, såsom socialstyrelsen anger i sitt remissyttrande, och de har berikat vårt vetande. Vi vet emellertid ännu inte tillräckligt om orsakerna till det nuvarande läget. Motionärerna och reservanterna menar att ungdomen mer och mer frånhänts det kapital av religiöst-etiska värden, som tidigare generationer fick genom den kristna fostran, och att trycket från dåliga impulser har ökat. Jag har vid åtskilliga tillfällen understrukit detta. Jag anser också att våra massmedia bättre borde visa sitt ansvar när det gäller att ge de unga goda impulser i stället för dåliga. Hemmen har utan tvivel förlorat mycket av sitt tidigare inflytande. Föräldrar och målsmän borde allvarligt betänka detta, ty goda hem är något av ett samhälles grundvalar. Skolans karaktärsfostrande inverkan får inte heller förbises. Jag skall emellertid inte uppehålla mig vid den saken vid detta tillfälle. De kyrkliga, frikyrkliga och ideella rörelsernas inflytande har också minskat i fråga om impulsgivande, menar motionärerna. Men man bör måhända inte vara alltför kategorisk härvidlag. Kanske är det i stället så, att de destruktiva krafterna och impulserna ökat och att kampen därför hårdnat. Kanske har vi också svårare att nå de grupper, där dåliga impulser är mest utbredda. Ansträngningarna därvidlag måste ökas, och alla ungdomsorganisationer behövs i detta arbete. Vi skall fortsätta med det stöd som vi ger ungdomsorganisationerna och ungdomsledarna och vi skall om möjligt öka detsamma. Mer än hälften av ungdomarna i åldern 12—25 år är enrollerade i ungdomsorganisationer av ett eller annat slag. Dessa ungdomar påträffar man mycket sällan på brottets bana. I reservationen begärs en utredning för att finna nya vägar till förebyggande ungdomsvård. Detta är det första kravet, och det har, som herr Rimås påpekat, också tidigare varit uppe i riksdagsdebatten. Det andra kravet i reservationen är att man vid denna utredning särskilt skall beakta, huruvida de kristna värdena har en positiv verkan. Att detta är fallet hyser jag för min del ingen tvekan om. Kristendomen är i sig själv livsförvandlande. Men går detta att bevisa vid en utredning? Många menar att det inte är möjligt.

Statistiska samband av intresse mellan religiösa och sociala attityder skulle härvid framträda. Frågan om orsakssammanhangen skulle väl kunna i någon utsträckning belysas genom symposierna men det torde icke finnas grund för att hysa alltför stora förväntningar om att kunna nå orsakssammanhangen.» Man konstaterar alltså i detta betänkande att en sådan vetenskaplig undersökning skulle vara av värde, men den gjordes inte inom denna utredning. Därför menar jag att det vore värdefullt om en sådan undersökning, särskilt beträffande positiva kristna impulsers påverkan på de unga, nu kom till stånd. Även om jag, herr talman, skulle velat ha en fylligare utformning av reservationen vill jag ändå yrka bifall till dess förslag.

Herr talman! Jag tror att det inte vore en dag för tidigt om vi på allvar tog upp frågan om vetenskaplig forskning av större format: hela frågan om brottslighetens orsaker, frågan om inflytandet från film, tryckalster, TV och sprit samt även frågan om kristendomens inflytande. Jag tror det skulle vara nyttigt om vi finge en sådan forskning. Man kan alltid fråga varför en människa — och framför allt en ung människa — blir brottsling. Den gamla uppfattningen uttrycktes i satsen »Nöden är brottets moder», d. v. s. den hungrige stal mat och den frusne stal kläder. Forskningen har totalt slagit sönder den uppfattningen. Den bleka sanningen är att t.ex. ungdomsbrottsligheten alltid är högre under goda tider. Åren 1916 —L1918 rådde det en typisk högkonjunktur, likaså åren 1943—1945. Dessa år hade vi samtidigt en hög brottslighet. Kurvan har sedan stadigt stigit på ett sätt som bekräftar iakttagelsen. Under åren 1921—1923 och 1929—1933 rådde svår arbetslöshet. Under dessa år sjönk brottsligheten. Hur skall vi begripa detta? Vi har en typisk högkonjunktur nu och har haft den länge men vi har stigande = brottslighet. 1960 förekom 260 000 lagbrott, 1963 var antalet uppe i 304 000, och jag skulle tro att brotten inte har minskat i antal under åren därefter. Vad säger nu dessa siffror? Jo, de säger att man löser inte livets djupare frågor med höjd levnadsstandard, och naturligtvis inte heller genom sänkt standard, eller med nioårig skola, med femdagarsvecka, med fritid och mer pengar. Problemet har en djupdimension som sannerligen inte fångas med ett enkelt handgrepp. Men det råder väl inget tvivel om att frågor som hemmens kris, skilsmässofrekvensen, självmorden, den sexuella nedbusningen, alkoholproblemet och ungdomsbrottsligheten klappar mycket hårt på samhällets portar. Måste vi inte, ärade kammarledamöter, fråga: Vad hjälper det egentligen med parkettgolv, varmt och kallt vatten, telefon, radio, kylskåp, frysbox, TV, sopnedkast, motorbåtar, sommarstugor, bilar och allt detta, om människorna rutschar nedåt mot djup som ingen mäter? Det är inte från kristet håll man har myntat uttrycket »träsk», utan det är pressen som har gjort det, och visst inte den kristna pressen. Jag tänker även på den skammens störtflod som svämmar över vårt samhälle i form av moralupplösande tryckalster, eggande spritannonser och film som nivellerar människovärdet. I massmedia presenteras ofta sådant som går stick i stäv mot vad skolan dock vill ge människor som färdkost i livet. Mycket av det som samhället bjuder det uppväxande släktet är av sådant slag att det nästan för tanken till att samma samhälle som bygger moderna korrektionsanstalter tycks ha satt sig i sinnet att sörja för att brottslighetstillväxten inte äventyras. Detta är hårda ord, herr talman, men jag anser mig ha sakligt underlag för att ytira dem. Vi har inte kommit så långt att vi har kunnat verkställa en vetenskaplig undersökning av de destruktiva krafternas spel. Tydligen vill man inte heller få till stånd en forskning som just från allmänintressets synpunkt visar kristendomens positiva eller negativa inverkan på människor. En växande asocialitet mitt i ett starkt expanderande välfärdssamhälle med ständigt ökande resurser kan rimligen inte tolereras. Man säger ibland i debatten om ungdomsbrottsligheten: »Javäl, men är det så mycket att väsnas för? Det är dock bara 1,5 procent av ungdomen som blir kriminell.» Jag fäste mig särskilt vid detta; det har gått igen i många anföranden här i debatten. Den stora massan av svensk ungdom är bra, fin, ambitiös ungdom; det visar bl.a. trängseln vid skolans portar. Det vore väl, herr talman, rena helvetet annars, men jag har ändå alltid reagerat mot denna procentmentalitet. Man har då hamnat i ett matematikoch statistiktänkande, och människan håller på att komma bort. Procenten av unga som råkar på avvägar är för hög. Det är för den unga människan själv oändligt tragiskt att bli kriminell, och det är det också för föräldrarna och för samhället som sådant. För Övrigt, herr talman, är procentsiffran 1,5 mycket problematisk. Den grundar sig på straffregistret, eller som det nu heter, kriminalregistret, men där tar man inte med åtalseftergifter och inte dem som dömts till ungdomsvårdsskola. Naturligtvis får man inte heller med i statistiken, de brott som aldrig beivras eller inte blir kända. Det finns alltså en rad spörsmål som vi helt enkelt måste ge mycket hög prioritet. Dit hör ungdomsbrottsligheten, dit hör kristendomens ställning i skola och samhälle, dit hör ungdomsfylleriet, veneriska sjukdomar redan hos 13-, 14 och 15-åringar, narkotikaproblem och en hel del annat. Borde det inte vara en uppgift av högsta dignitet att söka fastslå den kristna etikens värde — eller motsatsen? Vi är inte rädda för en forskning här. Herr talman! Vi kan sakkunnigt stapla argument i debatten och söka att intelligent servera dem i välformade satser, men vårt eget sätt att leva betyder till sist allra mest. På den punkten har herr Dickson rätt i sitt resoneman. Det borde i den objektiva sanningens intresse vara rimligt att undersöka relationerna mellan kristen etik och livsföring.

Herr talman! Som motionär skall jag be att få ta kammarens tid in anspråk några minuter. Först vill jag uttrycka min förvåning över herr Hugossons sätt att resonera när han två gånger efter varandra i sina anföranden kommer med direkt osakliga påståenden om sina meddebattörer i kammaren. Ingen har antytt att en stor del av våra ungdomar skulle vara missanpassad. Man har tvärtom sagt, att det är en ytterst liten del, vars beteende är brottsligt. Det betyder inte att allt är bra, men det kan hända att herr Hugosson har läst in sina egna funderingar i vad andra inte har sagt. Till herr Svensson i Kungälv vill jag säga, att det inte gäller att återinföra kristendomen. Den finns här. Vad vi alla behöver är att låta den förnyas i oss. själva och att på allvar praktisera den. Jag är förvånad över fru Erikssons i Stockholm rädsla för utredning. Även om man inte själv har kommit till klarhet i vissa frågor, där andra har kommit till klarhet, behöver man inte vara rädd för en utredning. Snarare bör man med tillfredsställelse hälsa en objektiv utredning, så att alla — även de som inte tidigare närmare har tänkt på saken — får möjlighet att inta en sakligt motiverad ståndpunkt. Så till vad jag egentligen ville säga. För att illustrera det vill jag anföra vad den vise i Österlandet svarade fursten som ville ha ett råd för att kunna rätta till folkets beteende. Den vises svar blev: »Fursten måste först ändra sitt eget sätt att leva innan han kan begära att folket skall göra det.» Detta tror jag har sin tillämpning även på ungdomsproblemen i vårt samhälle. Att kristendomen skulle vara på avskrivning i vårt land, anser jag för min del vara ett felaktigt påstående. I varje fall är det bara en halv eller en fjärdedels sanning. Dess praktiska resultat ser vi påtagligt i ett framåtskridande samhälle, som i stor utsträckning har lyc kats med att bereda flertalet välfärd. Tyvärr måste man dock konstatera, att kristendomens företrädare stundom har varit bakåtsträvare när det gällt att genomföra detta. I välfärdssituwationen har vi i viss mån glömt inspirationskällan, glömt livsströmmen i skeendet och börjat tillskriva oss själva förtjänsten av vad de bärande idéerna har fört med sig. Idéerna om solidaritet och rättvisa har burit oss, inspirerat till personliga uppoffringar, men nu är det fara värt att vi egoistiskt, ensidigt tänker var och en på sig själv. Viljan och förmågan att offra av vårt eget till förmån för andra har inte tilltagit i proportion till våra resursers tillväxt. Vi har tyvärr — och det gäller oss alla — i viss mån avidealiserats. Vi har mycket, ett överflöd att leva av, men många har ingenting annat att leva för än sin egen materiella förkovran. Det räcker möjligen för ett djur, men inte för en människa. Idéerna har burit oss, men nu är det fråga om vi bär ut idéerna. Vi berömmer oss av humanitet och solidaritet, men begränsar vår manifestation av Solidariteten till att gälla framför allt oss själva: individen, yrkesgruppen, samfundet och det egna landet. Vi ger inte våra ungdomar den inspiration till ett meningsfyllt liv som vi borde ha kunnat överföra genom att själva i takt med våra materiella resursers tillväxt solidarisera oss med fattigdomen och lidandet i världen. Felet är att vi själva behåller för mycket och låter de andra i stort sett klara sig bäst de kan. En världsvid praktisering av medmänniskotanken kunde ge många den mening i livet som man nu saknar. Var skall inspirationen till detta finnas, om inte i den idé som innebär att alla är våra bröder som på jorden bo och bygga?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

Herr talman!

Jag hävdar att de verkligt stora och grova brotten såväl här i landet som i världen för övrigt inte begås av 16—17-åringar, utan av betydligt äldre åldersgrupper. Om man i motionen hade spänt över hela åldersskalan, skulle jag inte ha gett uttryck för den nämnda uppfattningen. Sedan vill jag, herr talman, när jag ändå har tillfälle till det, konstatera att herr Gustafssons i Borås argumentering var mycket underlig. Han påstår att brottsligheten sjönk under 1920-talet och 1930-talet, då det rådde svår arbetslöshet, medan man kan notera en ökning under goda konjunkturer. Det kan väl ändå inte vara herr Gustafssons i Borås önskan, att vi skall dämpa välståndsutvecklingen. Personligen föredrar jag den fulla sysselsättningens samhälle, även om vi får dras med vissa problem på brottslighetens område.
Herr talman! Mitt anförande skall verkligen bli kort. Jag vill säga till herr Lindberg att det visserligen var ganska mycket i hans anförande som jag kan instämma i men att jag betvivlar, att det skulle vara någon motivering för den speciella utredning som begärs här. Vad jag närmast ville framhålla var emellertid att det inte var jag som ville återinföra kristendomen i detta land, utan det var herr Nilsson i Agnäs. Låt oss i stället arbeta med religionsfriheten som bakgrund. Då har kristendomen säkert chans att klara sig. dan klarat upp saken sinsemellan, men jag ville ändå göra detta påpekande.
Herr talman! Jag aktade mig mycket noga för att dra några slutsatser av mitt resonemang om statistiken, men ingen skall kunna säga, att den statistik jag redovisade var felaktig. Den statistiska vetenskapen har visat att det inte alls är på det sättet att brottsligheten sjunker i goda tider, när man har gott om pengar och när alla har arbete, utan det tycks förhålla sig tvärt om. Jag ställde därför frågan: Hur skall man kunna begripa detta? Och jag tillade att det här rör sig om »djupdimensioner», som man inte fångar med ett enda hand Srepp. Varför skall någon då läsa in så felaktiga resonemang i vad jag sagt som herr Hugosson gjorde?

Herr talman! Denna debatt har hållit på länge, och jag tycker att det är ett hälsotecken, att den har ägt rum. Vi behöver fundera över dessa saker. Jag skall nu bara göra några korta slutreflexioner, och jag hoppas att de inte uppkallar en massa replikanter. Jag vill då först ta upp Nancy Erikssons uttalande om att vädra intoleransen. Man skall inte vara intolerant mot människor, men man kan vara intolerant mot vad de gör. Handlar människor fel, bör man — med den kärlek som Evert Svensson underströk som nödvändig — söka få dem att begripa att de har fel. Om jag får precisera principen, så bör den vara att man uppträder fullständigt intolerant mot det onda och kämpar, för allt vad man är värd, emot det och för det goda. Nu säger relativisterna: Vad är ont och vad är gott? Det är nonsens, ty vi har allesammans svaret inom oss. Jag brukade ofta resonera med vår nu från riksdagen avvikne vän August Spångberg. Jag tror att alla tyckte att han var odräglig med sina långa anföranden, men jag tror inte det var någon här i kammaren som inte hyste respekt för hans fullständiga nonchalerande av hur människor tänkte när det gällde någonting som han ansåg vara rätt. Ibland talade vi båda litet om etiska ting, och jag frågade hur han kunde göra klart för sig vad som är rätt. Han svarade då: Det säger mig mitt samvete. Vad är då samvetet för någonting, frågade jag, varpå han svarade att det är en röst. I vilket organ sitter det, fortsatte jag? Det har jag aldrig tänkt på, sade han, men det finns där, och det är för resten två röster, och jag vet ögonblickligen vilken röst jag skall lyda och vilken jag skall akta mig för. Det där finns nog hos alla människor även om våra samveten är otroligt tilltufsade. Ingen av oss reagerar egentligen för småsaker. Jag tror att det var Nancy Eriksson som sade att vi i stort sett lever i ett laglydigt samhälle, men jag undrar om det är så. Jag skulle vilja be de närvarande riksdagsledamöterna att tänka efter när de stal och smugglade sist — jag tar bara dessa två saker. Har vi rättat till det där, så långt det står i vår makt — betalat tillbaka det stulna och givit tullverket vad det skall ha? Tänk noga efter — det är allvar och ingenting att skratta åt. Jag tycker mig också i leendena se ett visst igenkännande. Det är inte alls något helt laglydigt samhälle vi lever i, med de relativa normer som vi har. Jag vill ännu en gång understryka att vi måste skaffa oss absoluta normer. Men får också komma ihåg när man uppställer normer — och de flesta säger kanske att de behövs — att man också skall leva efter dem, ty annars är de ingenting värda. En norm som inte efterlevs är inte värd papperet som den är skriven på. Även om vi inte når upp till det absoluta skall vi sikta på det. Jag skulle ännu en gång vilja understryka vad jag tidigare sagt, nämligen att ingen människa — framför allt inte offentliga personer — har något privatliv. Det går inte att säga att man sköter sitt arbete och att ingen har att göra med vad som sker hemma, på Mallorca eller Kanarieöarna. Vi får ha klart för oss att det inte förekommer något privatliv, ty vad man gör kommer alltid ut, och då är man inte längre det fina föredöme som då man sitter här i riksdagsbänken — om det nu alltid är ett så fint föredöme, men det är en annan sak.

Herr talman! Den proposition som behandlas i förevarande utlåtande bygger som många andra propositioner på ett kommittébetänkande. Departementschefen har på väsentliga punkter gått ifrån kommittébetänkandet. Inte heller det är något ovanligt; det händer med många kommittébetänkanden. Men det märkliga med denna proposition är att den på samtliga de punkter där den inte överensstämmer med kommitté betänkandet har gått längre och föreslår mer omfattande och följaktligen också dyrare lösningar än vad kommittén gjort. Detta är ju något ganska ovanligt, inte minst vid årets riksdag, där man varit så återhållsam på alla punkter. Det sades under utskottsbehandlingen att detta var en generös proposition. Det måste man nog hålla med om. Detta beror naturligtvis på att det här gäller de handikappade; vi har alla varit överens om att åtgärder för de handikappade skall vara undantagna från den allmänna besparingen. De handikappade skall ha förtur, inte minst i tider när vi eljest måste vara mycket återhållsamma. Jag råkar tillhöra den kommitté som har lagt fram betänkandet om blindoch dövskollärarutbildningen. Man kan ju tycka att en kommittéledamot borde vara glad och tacksam över att departementschefen har ansett sig böra gå ännu längre än vi vågade föreslå, och det är jag naturligtvis. Men på samtliga de punkter där departementschefen har gått ifrån kommittébetänkandet har vi i kommittén haft mycket ingående diskussioner. Det finns, som jag ser det, allvarliga skäl för att vi har stannat för de lösningar som kommittén föreslagit. Vi har inte vågat vara så optimistiska som departementschefen är. Jag skulle nu vilja säga några ord om just dessa punkter. Departementschefen anser att vi har varit för snåla vid vår beräkning av antalet lärare. Han godtar den i första omgången, men förutskickar att utbildningen antagligen kommer att behöva ökas. Vidare har han när det gäller dövoch blindlärarna godtagit kommitténs förslag, men i fråga om hörselklasslärare har han förlängt utbildningstiden från två till tre terminer och beträffande ämneslärarna, alltså lärare för grundskolans högstadium och för gymnasiet, har han ökat utbildningen från en till två terminer, alltså en fördubbling. När det gäller = utbildningstidens längd har vi i kommittén sagt oss att framtidens lärare kommer att veta mycket mer om handikappundervisningen och om de handikappades psykologi än dagens lärare gör. Alla lärare vid specialskolan har ju vanlig lärarutbildning i botten. Det är ju meningen att vi i största möjliga utsträckning skall undervisa även de handikappade barnen i den allmänna skolan och att det bara är de svårast handikappade som måste ha specialutbildning i framtiden. Det betyder att varje lärare måste räkna med att inte alltför sällan under sin lärartid få syssla med ibland ganska svårt handikappade barn av olika kategorier, och det har man uppmärksammat när det gällt att lägga upp kurserna för den ordinarie lärarutbildningen. De lärare som kommer till specialseminarierna bör därför redan ha en ganska god grund på området, vilket i och för sig bör möjliggöra en något kortare utbildning. För att få tillträde till specialutbildningen skall man ha tre års lärarerfarenhet. Det föreslår kommittén, och departementschefen har gått på samma linje. Det är nödvändigt med en icke obetydlig erfarenhet av både läraryrket och av fullsinnade barn, innan man tar itu med de handikappade och deras svåra problem. En blivande speciallärare har hunnit bli ganska väl etablerad innan de tre åren har gått till ända. Det är också gott om platser för blivande lärare, och de söker sig dit där de vill stanna. De skaffar sig egnahem och gifter sig. Människor gifter sig mycket unga nuförtiden, en del redan under studietiden, andra omedelbart efter det att de fått sin första tjänst. Efter tre år är de därför ganska fastrotade. De har skaffat sig en vänkrets, engagerat sig i föreningsliv och påtagit sig olika uppgifter på orten. Då är det något av ett företag att bryta sig loss för att genomgå en ny, ganska lång utbildning. Erfarenheten visar också att trots det intresse som otvivelaktigt finns för de handikappade och deras problem är det ibland ganska svårt att rekrytera lärarkandidater. Lättast går det i de områden där utbildningsanstalterna ligger, exempelvis här i Stockholm när det gäller döva och blinda. Lärare i stockholmstrakten kan få upp till två års tjänstledighet från sitt ordinarie arbete för att genomgå denna utbildning och de behöver inte flytta hemifrån eller avbryta sina andra förbindelser. Huvudparten av dem som söker till dessa utbildningsanstalter kommer också från stockholmsområdet. Men detta betyder också att de vill stanna inom samma område när de är färdiga med sin utbildning. Vi befinner oss alltså för närvarande i den situationen, att vi har överskott på dövoch hörsellärare framför allt i stockholmsområdet, medan vi har underskott ute i landet. Det är bl.a. dessa förhållanden som har gjort att kommittén tvekat att föreslå en alltför mycket utvidgad speciallärarutbildning. Denna utbildning är mycket arbetsam och kräver framför allt ett intensivt personligt engagemang om den skall ge något resultat. Den som har slitit sig loss från sin vanliga omgivning, gått igenom denna utbild ning och verkligen satsat hårt på den, och sedan finner att han inte behövs, att det inte finns någon plats för honom i detta utbildningsväsende, blir med all rätt besviken. Vi har därför ansett att man skall vara försiktig med att utbilda för många lärare. Vi har av samma skäl ansett att utbildningen skall göras så kort som möjligt. Det finns ytterligare ett skäl för detta, samma skäl som anfördes när vi för någon tid sedan diskuterade den stora lärarutbildningspropositionen. Man strävade där efter att göra grundutbildningen så kort som möjlig och i stället räkna med regelbunden vidareutbildning och fortbildning under hela lärartiden. Om detta gäller de vanliga lärarna, så gäller det i ännu högre grad blindoch dövlärarna. På dessa områden är det inte bara den pedagogiska utvecklingen och samhällsutvecklingen som gör att det behövs ständig fortbildning. Framför allt den tekniska och medicinska utvecklingen medför att det oavbrutet kommer nya metoder, nya möjligheter att hjälpa dessa handikappade barn, ny förståelse för deras handikapp och deras möjligheter att bemästra det. Blindoch dövlärarna måste alltså ha grundlig fortbildning så länge de är i tjänst. Det anser vi också vara ett skäl till att inte göra den grundläggande utbildningen längre än vad som är absolut nödvändigt. Beträffande blindoch dövlärare, som är den lilla gruppen, följer propositionen helt kommitténs förslag. I fråga om en grupp som ännu inte är så stor men som vi hoppas skall växa mycket hastigt, nämligen hörsellärarna, går propositionen däremot längre.

Det kommer alltså att behövas hörselklasslärare över hela landet. Kommittén diskuterade en treterminsutbildning och tänkte då också på en annan kategori, som denna kommitté inte hade med att göra, nämligen talpedagogerna, ty dessa och hörselklasslärarna har i stor utsträckning samma utbildning och samma problem. Kommittén tänkte sig att en hörselklasslärare efter ettårig utbildning skulle kunna genomgå en termins utbildning till talpedagog och därmed få dubbel kompetens. På samma sätt skulle det vara för talpedagogerna. Detta skulle även medföra den fördelen, att hela utbildningen inte behövde tas i ett svep. Man kunde ta ett års tjänstledighet för att genomgå den ena utbildningen och sedan efter något år komplettera med ytterligare en termin. Kommittén ansåg att detta förfarande skulle underlätta rekryteringen. Nu föreslås i propositionen utan vidare tre terminer i ett sammanhang för samtliga hörselklasslärare, och vi är mycket rädda för hur detta skall inverka på rekryteringen. Ämneslärare på grundskolans högstadium och i gymnasiet med särskild utbildning för undervisning av synoch hörselskadade barn kommer att finnas endast vid specialskolan i Örebro. Den skolan blir liten, och där kommer alltså att behövas bara några få lärare. I övrigt hoppas och tror man att alla synoch hörselskadade, när de hunnit så långt, skall kunna hänvisas till vanliga klasser. De kan bo på sin hemort och gå i sin hemorts högstadium eller gymnasium, om detta har tillgång till förstärkningsanordningar. Det betyder att vi för dessa barn kommer att ha mycket få lärare på heltid men många lärare som tillfälligt har enstaka av dessa barn i sina klasser och som därför bör ha någon utbildning. Det är inte stor skillnad mellan att muntligen undervisa en synskadad elev och att muntligen undervisa en seende, men däremot bör läraren ha kännedom om de synskadades, framför allt de helt blindas, och även de hörselskadades speciella psykologiska problem. Lärarna behöver alltså utbildning, men kursen behöver inte vara så lång. I propositionen har inte någonting alls medtagits om sådana kortare kurser för dessa lärare. Jag tror att det blir nödvändigt att ganska snart se över denna organisation och att dels liksom när det gäller andra lärare ordna fortbildning och få den systematiskt upplagd, dels sörja för ett tillräckligt antal kurser för de lärare som inte på heltid sysslar med dessa barn. Framför allt tror jag dock det är nödvändigt att ägna särskild omsorg åt rekryteringen till denna lärarbana. Det är inte så enkelt som i andra fall, där man byggt en skola och sedan annonserar ut lärartjänsterna. Lärarna går igenom en lärarhögskola och sätter sig sedan att läsa annonser och söka tjänster. Så går det inte till här, utan bästa sättet att få lärare till dessa skolor — om vi betraktar hörselklasserna som är de vanligast förekommande — är utan tvivel att rektorer och inspektörer på de orter, som skall ha dessa hörselklasslinjer i sina skolor, i god tid så att säga handplockar lärare bland de lärare som redan finns på orten och som de känner. Det gäller att intressera lärarna för att gå igenom denna utbildning och underlätta för dem med tjänstledighet och sådant som kan bli nödvändigt. På så sätt kan skolledarna få lärarna tillbaka när organisationen är färdig. Detsamma gäller även i någon mån de gymnasier och andra skolor som skall ha ett större antal synoch hörselskadade bland sina elever. Att jag uppehållit mig så utförligt vid detta beror på att jag hyser en liten förhoppning att en och annan här i kammaren — många av kammarens ledamöter är ju direkt kommunalt enga gerade, har direkt anknytning till både skolstyrelser och länsskolnämnder — lyssnat till vad jag sagt och kommer att hjälpa till att lösa detta svåra rekryteringsproblem. Så fort det gäller handikappvården är det de lokala anordningarna det främst kommer an på. Finns det inte människor ute på de orter där de handikappade vistas, människor som verkligen är intresserade av att hjälpa de handikappade, får de åtgärder som vi här i riksdagen beslutar ingen betydelse. Vad jag i första hand velat vinna är alltså att vi får hjälp av alla goda krafter med rekryteringen. Något särskilt yrkande har jag inte, herr talman.
Herr talman! På grund av ett s.k. olycksfall i arbetet blev en motion inte väckt med anledning av proposition nr 70. Jag skall därför inskränka mig till en kort kommentar till departementschefens förslag, som tillstyrkts i statsutskottets utlåtande nr 87. Min kommentar gäller utbildningen av observationsklasslärarna och är bl.a. föranledd av en nyligen framlagd trebetygsuppsats i ämnet vid Stockholms universitet samt påstötningar från ob servationsklasslärare.

Jag vill därför bifoga en förhoppning om att denna utbildning blir mera adekvat än vad förslaget till kursplan synes syfta till. Med tanke på de elever det här är fråga om ställs det alldeles speciella krav på observationsklassläraren. Utbildningen måste ge tillräckliga kunskaper om det störda beteendet hos eleven, om orsakerna och om behandlingen samt den typ av gruppdynamik, som är den grund på vilken observationsklassläraren kan bygga sitt arbete.

Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till utskottsutlåtandet, men jag hoppas att mitt korta inlägg möjligen kan resultera i viss överbearbetning av utbildningens utformning vad gäller lärare i observationsklasser.

Herr talman!

I universitetskanslersämbetets petita för budgetåret 1967/68 heter det att en väl utrustad och effektiv biblioteksorganisation är en av de viktigaste förutsättningarna för en modern akademisk läroanstalts arbete. För att en effektiv = biblioteksorganisation «skall kunna åstadkommas är det emellertid nödvändigt att tillräckliga biblioteksutrymmen finns tillgängliga. Vi kan väl alla vara överens om att förhållandena inte är bra när det gäller universitetsbiblioteket i Göteborg. Lokaliteterna där räcker inte till. När dennna fråga behandlades inom avdelningen fick vi uppgifter om att arbeten pågår för att lösa lokalproblemen vid universitetsbiblioteket. Utskottet skriver också att så är förhållandet enligt vad utskottet inhämtat. Med anledning härav anser sig utskottet kunna utgå från att de åtgärder, som kan komma i fråga för att avhjälpa bibliotekets lokalsvårigheter, vidtas med den skyndsamhet som situationen kräver. Lokala iakttagare anser emellertid att utskottet på denna punkt har en alltför optimistisk uppfattning. De menar i stället att utvecklingen går mot en oundviklig katastrof vid Göteborgs universitetsbibliotek. Vederbörande myndigheter, som är åberopade i utskottets utlåtande, har arbetat med universitetsbibliotekets lokalproblem under flera år. År 1963 upp togs denna fråga till en grundlig behandling och ett program med utredningsskisser för utvidgning av biblioteksbyggnaden framlades.

Denna fråga är för närvarande föremål för utredning genom byggnadsstyrelsens försorg. Jag tillåter mig givetvis uttala den förhoppningen att detta sker skyndsamt. Den enda hittills aktuella förhyrningen skulle enligt uppgift enbart gälla ersättningsutrymmen för en magasinsvåning, som enligt avtal måste avträdas till Göteborgs stad den 1 oktober i år. Sålunda innebär denna förhyrning inte någon utrymmesvinst. Men det finns betydande nackdelar förenade med den, eftersom ersättningsutrymmet befinner sig på en distans av 8 km från universitetsbiblioteket. Enligt uppgifter som jag har erhållit är ingen anan förhyrning planerad. Det är för resten inte så lätt att hyra lokaler för biblioteksändamål. Man måste ställa höga krav på dem. Det måste vara lagom temperatur och lagom luftfuktighet, bjälklagren måste ha viss bärkraft etc. Skulle till äventyrs nya lokaler kunna förhyras, medför detta givetvis ökade personalbehov. Jag bedömer det också så, att det innebär försämrad biblioteksservice såväl till studenterna som till lärare och forskare. När det sedan gäller utarbetandet av det lokalprogram som rör i huvudsak nybyggnader för de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna har som framgår av utskottsutlåtandet detta ännu inte underställts Kungl. Maj:ts prövning. Avsikten är emellertid att nybyggnaderna skall förläggas utanför universitetsbiblioteket. De planerade läsesalarna skall — bortsett från institutionsbiblioteket med sammanlagt 94 läsplatser — dessutom omfattar 100 forskarplatser och 575 kursläsningsplatser. Detta förslag skall nu granskas, och i den situation som råder är det synnerligen angeläget att granskningen göres skyndsamt. Nu kan man visserligen vinka med detta förslag och säga att »så här har vi tänkt oss det». Men ingen vet om förslaget blir godkänt. Man får ta med i beräkningen att det också kan bli underkänt. Det måste vara förenat med betydande svårigheter och olägenheter att ha en så stor biblioteksenhet i lokaler utanför universitetsbibliotekets ram. Driftkostnaderna torde också öka betydligt vid ett sådant arrangemang. Man kan därför som sagt inte vara säker på att förslaget kommer att accepteras. Det vore säkerligen ur många synpunkter att föredra, om de nämnda läsutrymmena kunde förläggas till universitetsbibliotekets tillbyggnad, vilket föreslogs i 1963 års utredning. I utskottsutlåtandet säges att »utskottet anser sig kunna utgå från att de åtgärder, som kan komma i fråga för att avhjälpa bibliotekets lokalsvårigheter, vidtas med den skyndsamhet som situationen kräver», Det finns anledning att kraftigt understryka att åtgärder måste vidtagas skyndsamt. Biblioteket är så väsentligt, att frågan om tillbyggnaden av bibliotekslokalen vid Göteborgs universitet inte kan skjutas på framtiden. Jag har deltagit i behandlingen av detta ärende och har även motionerat i frågan. Jag har emellertid inte kunnat underlåta att här i kammaren ge uttryck för min åsikt att de upplysningar som har lämnats till utskottet har varit alltför optimistiska. Därför finns det anledning att understryka att åtgär der skyndsamt måste vidtagas för att förbättra möjligheterna för såväl studenter som forskare och lärare vid Göteborgs universitetsbibliotek. Jag har i övrigt, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman! Trots alla ansträngningar, som inte skall förnekas, är det många brister i den pågående universitetsupprustningen. Orsakerna är väl i första hand att söka i otillräckliga anslag, även om dessa i och för sig är stora. Därutöver kan man inte blunda för att planeringen inte alltid varit tillräckligt förutseende. Särskilt förbisedd måste man nog säga att biblioteksfrågan har blivit, såväl när det gäller lokaler som bokförråd. Göteborgsförhållandena är inte unika, även om de är särskilt iögonfallande. Herr Mattssons beskrivning är ju vältalig nog och brister inte i sanningsenlighet efter vad jag vet — staden är ju min hemort. Även de universitetsfilialer, som startas till hösten, kommer att få dras med de vanliga missförhållandena, biblioteksmässigt sett. Statens anslag är knappa. När vi nu ändå behandlar göteborgsuniversitetet, kan det för att belysa biblioteksfrågan ha sitt intresse att också se, hur det blir för göteborgsuniversitetets filial i Karlstad. Där är ingalunda allt väl beställt. Statsmakterna — vi i riksdagen och regeringen — beslutar om en filial, men sedan tar vi inte det fullständiga ekonomiska ansvaret. Hur måste man då gå till väga i Karlstad? Jo, en landsomfattande bokinsamling blir den stora given för att fylla bokhyllorna i universitetsfilialens bibliotek. Till värmlänningarna och värmlandsvännerna riktas en bön om att de skall gå igenom sina boksamlingar för att se, om de inte där till äventyrs kan hitta litet fackoch skönlitteratur, som ägaren själv inte har användning för men som kan, hoppas man, komma väl till pass för filialstudenterna. Enligt vad jag hört startar man nu i maj. Ovanpå det statliga anslaget, ty ett sådant finns givetvis även om det är otillräckligt — för inköp av facklitteratur och kurslitteratur, har staden och landstinget enligt vad man meddelat tillsammans beviljat 150 000 kronor, så att åtminstone de mest trängande behoven blir täckta. Därutöver hoppas man mycket på bokinsamlingen, som jag nyss nämnde, en idé som kläckts av arbetsgruppen för universitetsplaneringen i Karlstad i samråd med universitetsbibliotekarien vid Göteborgs universitet. Det är givetvis inte något fel i och för sig i ett sådant tillvägagångssätt. Det klandrar jag inte alls. Det är tvärtom bra. Men så måste man alltså handla i nådens år 1967 för att avhjälpa de värsta bristerna redan vid en organisations start. Slutsatsen av detta och av situationen i Göteborg måste bli, att universitetens biblioteksfråga ytterligare prioriteras ett följande budgetår. Jag kan inte låta bli att vädja till ecklesiastikministern i detta angelägna ärende, och jag gör det, även om han just nu inte befinner sig här i kammaren. Jag hoppas, att han kan kasta något flyktigt öga på vad som har sagts här i dag av herr Mattsson och mig.

Herr talman! Jag har inte någon reservation till detta utskottsutlåtande. Herrar Mattsson och Nordstrandh har nyss uttalat viss oro speciellt beträffande utbyggnaden av Göteborgs universitetsbiblioteks lokaliteter. I propositionen 104, som ligger bakom detta utlåtande, föreslås ett investeringsanslag på 95 miljoner kronor för budgetåret 1967/68 till byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor. Vad Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola beträffar beräknas för den fortsatta utbyggnaden 55 miljoner kronor för nästa budgetår. Det föreslås t.ex. att nybyggnader till botaniska och zoologiska institutionerna får påbörjas, vilka har kostnadsberäknats till sammanlagt 20 miljoner kronor. Universitetsbiblioteket i Göteborg befinner sig ganska uppenbart i en krisartad lokalsituation, som har försvårat dess verksamhet. Redan motionärerna har nämnt att ett intimt samarbete har etablerats med övriga statliga biblioteksenheter i Göteborg. Ett särskilt samarbetsorgan för universitetsoch högskolebiblioteken i Göteborg har också upprättats. Detta organ skulle speciellt ägna sig åt en intresseuppdelning vid litteraturanskaffningen, varigenom onödiga dubbelförvärv skulle undvikas och den befintliga speciallitteraturen kunna placeras där den kunde bli mest använd. Vi får också veta att det mellan universitetsbiblioteket och folkbibliotekssystemet i Göteborg har utvecklats ett nära samarbete. Som herr Mattsson nämnde har universitetsbibliotekets behov av ökade utrymmen tagits upp till grundlig behandling inom programkommittén för Göteborgs humanistiska fakultet. Lokalbehovet har senare, år 1965 och 1966, varit föremål för diskussion inom LUP kommittén för Göteborgs del. Bakgrunden är det ökade studerandeantalet och den starka tillväxten av bokbeståndet. Jag har kunnat ansluta mig till utskottets uppfattning på denna punkt därför att det har uttalat att man är medveten om de allvarliga missförhållanden i lokalhänseende som verkligen föreligger vid universitetsbiblioteket. Vi har också fått veta att vederbörande myndigheter på olika sätt håller på med att söka lösa dessa lokalproblem. Sålunda beräknas att behovet av bokmagasin för de närmaste åren skall kunna tillgodoses bland annat genom förhyrning av lokaler. LUP-kommittén har för Göteborg utarbetat ett lokalprogram som i huvudsak gäller nybyggnader för de huma nistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Detta program har ännu inte underställts Kungl. Maj:t för prövning. I programmet föreslås anordnande av läsesalar m.m. för forskare och studenter i byggnader i närheten av biblioteket. Slutligen säger utskottet — vilket vi anser vara det viktigaste i detta sammanhang — att utskottet anser sig kunna utgå från att de åtgärder, som kan komma i fråga för att avhjälpa bibliotekets lokalsvårigheter, vidtas med den skyndsamhet som situationen kräver. Det finns alltså, herr talman, en hel del positiva utsagor i utskottsutlåtandet när det gäller universitetsbiblioteket, vilket gör att jag kunnat förena mig med utskottets majoritet. Samtidigt vill jag betona att det som sägs om skyndsamheten i fråga om åtgärder verkligen realiseras. 2) godkänna de riktlinjer departementschefen föreslagit för omorganisation av statens institut för konsumentfrågor;